Herr talman! Under flera år har vi i denna kammare diskuterat våtmarkerna. Vi har gjort det utifrån den särart som våtmarkerna som naturtyp utgör. Dagens betänkande kan man se som en restriktion för dem som ohämmat önskar utnyttja och exploatera våtmarkerna. Jag tänker på strävan att ta i anspråk denna mark för förbättrade odlingsbetingelser eller för skogsutvinning. Det förslag vi diskuterar är en beställning från arbetet med vattenlagen. Då upptäckte vi att våtmarkerna inte fick det skydd vi önskade och hemställde hos regeringen om en komplettering av naturvårdslagen på denna punkt. Förslaget går ut på att varje avvattningsföretag noga skall prövas med hänsyn till dess långsiktiga effekter på naturmiljön. Till betänkandet har fogats tre reservationer. Den första har beteckningen där moderaterna, inte oväntat, tar avstånd från förslaget om ändring av naturvårdslagen till skydd för miljön. Man följer här den remissopinion som tar ställning för näringarna mot naturvårdsintressena. Jag konstaterar två saker. För det första: I den konflikt som här onekligen uppstår mellan exploateringsoch bevarandeintressen har regeringen valt att låta de senare segra. Moderaterna gör tvärtom. För det andra: Utskottet bedömde redan, som jag sade, vid arbetet med den nya vattenlagen att det fanns risk för att prövningen enligt denna lag inte skulle vara tillräcklig. Skulle det visa sig att detta på något vis blir ohanterligt eller särskilt byråkratiskt, vilket reservanterna bakom reservation 1 och också centern i sitt särskilda yttrande befarar, får vi självfallet se över det. Själv är jag övertygad om motsatsen. Det berör trots allt ett ganska litet antal våtmarker. Detta påpekar t.ex. Svea hovrätt i ett remissvar till departementspromemorian. Jag yrkar avslag på reservation 1. Den andra reservationen är folkpartiets. Man vill vidga möjligheterna för tillståndsplikten till att omfatta också åtgärder för att sänka eller tappa ur 115 naturliga vattensamlingar och märgelgravar. Reservationen bygger på en moderat motion Jo550. Majoriteten delar motionärernas och reservanternas uppfattning om att märgelgravarna har stor betydelse, särskilt i de delar av landet där naturliga vattensamlingar inte är så vanligt förekommande. I synnerhet för fågellivet betyder de mycket. Dessa särskilda åtgärder kan emellertid klaras genom vattenlagens allmänna definition i första kapitlet. Jag yrkar avslag på reservation 2. Moderaterna och folkpartiet talar i reservation 3 om att länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser skall lägga extra stor vikt vid naturvärdena i samrådsförfarandet enligt naturvårdslagstiftningen och att värdefulla våtmarker avsätts till exempelvis naturvårdsområden när det är motiverat. Vidare vill man att riksdagen skall uttala att våtmarksinventeringen skall vara avslutad senast år 1987. Om denna reservation kan man säga följande. Utskottsmajoriteten utgår från att myndigheter, för att tolka de lagar som riksdagen stiftar, läser utskottsbetänkanden och protokoll från våra debatter. Vi anser det vidare som en självklarhet att länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser, liksom andra myndigheter, inte minst med tanke på den miljödebatt som pågår i vårt land lägger stor vikt vid miljöaspekter i sin hantering av olika frågor. Jag noterar exempelvis att de länsstyrelser som haft departementspromemorian på remiss har tillstyrkt det ökade skyddet för våtmarkerna. Det är ett bevis för länsmyndigheternas känslighet i dessa frågor. Det finns enligt majoriteten inget sakskäl att i det här speciella läget smälla myndigheterna på fingrarna genom att göra ett speciellt påpekande av en sak som bör vara en självklarhet för dem. Jag yrkar avslag på reservation 3. Slutligen har centern ett något märkligt särskilt yttrande: dels menar man, i likhet med moderaterna, att det inte behövs någon ytterligare prövning av vattenföretag utöver den som sker enligt vattenlagen, dels har man inget emot förslaget eftersom syftet är att skydda värdefulla våtmarker. Här är centerns dilemma uppenbart: dels har man LRF och exploateringsintressena att ta hänsyn till, dels vill man vara vän med miljöintressena.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
Herr talman! När vi för några år sedan arbetade med den nya vattenlagen var avsikten att förenkla prövningsförfarandet för att komma bort från dubbelprövning och sådant. Den här ändringen av naturvårdslagen är på sätt och vis ett avsteg från denna princip. Det är mot den bakgrunden det har kommit en motion från centerpartiet, och det är också mot den bakgrunden vi har skrivit ett särskilt yttrande. Vi menar att man egentligen borde kunna klara de här sakerna genom att skärpa vattenlagen, så att man finge bara ett prövningsförfarande. Det gäller en viktig fråga, våtmarkerna. Inte minst de problem som uppstått med översvämningar vid snösmältningen visar att man bör vara rädd om dem för att behålla en balans i naturen. Prot. 1985/86:140 Som vi har skrivit i vårt särskilda yttrande kommer vi att hålla frågan under 14 maj 1986 ikt, och i alltfö i i ARN AE En uppsikt, och skulle den bli alltför byråkratisk och krånglig att hantera så Ändring LAR Öd kommer vi att agera på annat sätt. aga Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Jag har lovat talmannen att begränsa mig till tio sekunder, och det skall jag försöka göra genom att bara yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och samtidigt framhålla att dessa speglar ett stort miljöintresse.

Herr talman! Vi moderater har i vår partimotion Sk279, som behandlar olika förekommande skatter, uttalat att flertalet punktskatter bör avskaffas. De påverkar valet mellan olika varor utan att en styrning är motiverad från allmän synpunkt. De ger ofta snedvridande effekter. Konkurrensneutraliteten är många gånger svår att upprätthålla mellan olika varugrupper. En del av dessa skatter framstår som socialt orättvisa. De drabbar dem hårdast som har små inkomster och dem som har stor försörjningsbörda och är i behov av punktbeskattade varor av olika slag utan att det är fråga om någon sorts lyxkonsumtion. Punktbeskattning förekommer ju faktiskt beträffande varor som dagligen används av var och en av oss av hygieniska skäl. Vi moderater vill därför att man skall gå igenom förekommande slag av punktskatter för att avveckla dem som är mindre motiverade och som drabbar just sådana varugrupper som människor i allmänhet har dagliga eller näst intill dagliga behov av. Herr talman! Med hänsyn till det statsfinansiella läget föreslår vi inte ett omedelbart avskaffande av flertalet punktskatter. Vi moderater har ju som bekant valt att föreslå skattesänkningar på de områden där effekterna blir mest positiva för samhällsekonomin. Den särskilda varuskatten utgår på ett stort antal varor. Skatten utgör 50 96 av priset vid försäljning till detaljhandel. Av de varugrupper som är föremål för punktbeskattning enligt lagen om särskild varuskatt vill vi i första hand avveckla skatten på konfektyr och kosmetika. Med utgångspunkt i vad jag nu har anfört vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i skatteutskottets betänkande 45. I vår partimotion föreslår vi ånyo att den s.k. kassettskatten skall avvecklas. Det var inte länge sedan vi i denna kammare hade en debatt om just denna skatt i samband med regeringens förslag om ett ändrat skatteuttag. Moderata samlingspartiet var som enda parti emot införandet av kassettskatten. Vi tycker att det är bra att vi numera har fått sällskap med folkpartiet i vårt krav om skattens avskaffande. 1 Kassettskatten kan utan några större statsfinansiella konsekvenser avskaffas, enär den endast beräknas inbringa 35 milj.kr. De administrativa och kontrollmässiga svårigheterna står enligt vår uppfattning inte i rimlig proportion till skattens ekonomiska resultat. Riksskatteverket har förutom kontrolltekniska orsaker åberopat just den ringa skatteuppbörden som skäl för ett avskaffande av skatten. Den lagändring som riksdagen beslutade om i slutet av förra året och som trädde i kraft den 1 januari i år harlett till att kassettskatten drabbar orättvist. Den belastar nämligen korta band lika mycket som långa. Även med den numera gällande lagstiftningen kan man inte bortse ifrån att det också i fortsättningen kan förekomma olika former av skatteundandragande åtgärder, som medför konkurrenssnedvridning inom branschen. Skatten kan med hänsyn härtill, och genom en ökad privat införsel, ge lägre intäkter än vad som har beräknats. Det är ytterligare ett skäl för att avskaffa kassettskatten. Socialdemokraternas tal om förenklingar inom skatteområdet förlorar i trovärdighet när man ihärdigt håller fast vid kassettskatten. Jag får därmed yrka bifall till reservation nr 2. Moderata samlingspartiet ställde sig helt avvisande till förslaget att införa en avgift på gödselmedel. Vi har upprepade gånger föreslagit avgiftens avskaffande, även i en särskild kommittémotion till detta riksmöte. Jag får därför yrka bifall till reservation nr 3. I motion Sk517 konkretiseras på ett tydligt sätt att gällande bestämmelser beträffande dryckesskatten på smaksatt mjölk ger upphov till konkurrenssnedvridningar och till att även nyttiga varor blir föremål för punktbeskattning. Det kan ju inte anses rimligt att mjölk smaksatt med kaffe, te eller choklad inte belastas med någon skatt medan däremot mjölk smaksatt med frukttillsats beskattas. Det torde enligt min mening finnas en uppenbar risk att förtroendet för och lojaliteten mot sådana skatteregler minskar. Den moderata inställningen att man skall påbörja en avveckling av punktskatterna talar därmed för sig själv. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Punktskatterna, som vi nu debatterar, kan grovt indelas i två kategorier. Vi använder punktskatter som viktiga instrument då det gäller att styra viss verksamhet. Jag avser punktskatter inom energiområdet samt på alkoholpolitikens område, för att ta ett par exempel. Vi använder dessa punktskatter för att säkerställa vissa syften, såsom tillgång på energi, och även för att slå vakt om människors hälsa. Men det finns också punktskatter av en helt annan karaktär. Då tänker jag på den särskilda varuskatt som utgår på vissa varor som fått karaktären av lyx. Den kallas också ibland i dagligt tal för lyxskatt. Här rör det sig enligt folkpartiets mening om försök från makthavarnas sida att både i onödan och av klåfingrighet styra människors konsumtion. Då det gäller varor har vi i vårt land en konsumtionsbeskattning i form av mervärdeskatt. Genom åren har riksdagsmajoriteten ådagalagt en stark ambition att hålla mervärdeskatteuttaget så generellt som möjligt. Avsikten bakom detta är givetvis att göra administrationen så fri från krångel som möjligt. Men även neutraliteten i beskattningen av å ena sidan konsumenter na, å andra sidan producenterna spelar, åtminstone för oss i folkpartiet, en — Prot. 1985/86:141 avgörande roll. Folkpartiet är motståndare till att genom skilda skattesatser 14 maj 1986 styra konsumtionen i viss riktning. Utskottet däremot anför beträffande den särskilda varuskatten, eller lyxskatterna, ”att det får anses naturligt att skatter av denna typ träffar en konsumtion som i viss mån kan sägas vara av umbärlig karaktär”. Från folkpartiets sida menar vi att det inte är statsmakternas uppgift att fastställa vad som är umbärligt eller ej. Jag tycker att verkligheten också klart visar vilka orimligheter det leder till. Den socialistiska riksdagsmajoriteten införde för ett par år sedan en skatt på videoapparater om 600 kr. per apparat. Vi ställde då frågan vad det fanns för motiv för att en konsument skulle betala 600 kr. extra i skatt vid köp av en videoapparat när motsvarande skatt inte fanns på t.ex. en stereo. Jag ställde frågan då, folkpartiet ställde frågan 1985 när vi debatterade punktskatterna, och när Bruno Poromaa nu har haft ytterligare ett år på sig vill jag gärna upprepa frågan en gång till. Jag är mycket intresserad av vilket svar jag kan få på den frågan. Socker, kakao och mjölk anses normalt inte vara skadligt, åtminstone inte om man kokar dessa beståndsdelar till choklad och dricker den till frukost. En del påstår t.o.m. att en sådan blandning är en mycket nyttig dryck då man skall inta morgonmålet. Om man däremot av samma råvaror tillverkar mjölkchoklad har ”farbror staten” synpunkter på detta. Sådant ofog måste bekämpas genom straffskatter, så att inte människorna i vårt land förleds till umbärlig konsumtion. Genom sin konstruktion är också punktskatten på t.ex. en videoapparat i praktiken regressiv. Varje hushåll köper normalt en video, och de som har det besvärligast ekonomiskt sett drabbas naturligtvis också hårdast. Detta är ännu en sak som gör att socialdemokraternas ställningstagande blir mer obegripligt. För en tid sedan läckte det från finansdepartementet ut påståenden om ett omtänkande hos regeringen. Jag trodde möjligen att man skulle ha sett något spår av detta i kompletteringspropositionen, men tyvärr inte. Det vore roligt att höra om utskottets talesman kan lätta litet på förlåten och säga om det rör sig om ett sådant omtänkande som skymtat i pressen. Herr talman! Karl-Gösta Svenson har ganska ingående berört reservationerna. Jag har velat ge en principiell syn på punktskatterna. En av reservationerna är dock vi från folkpartiet ensamma om, och jag vill därför gärna säga några ord om den. I reservation 4 yrkar vi folkpartister bifall till en motion av Bengt Harding Olson. Av motionen framgår att han vill att även kulturella sammanslutningar, såsom hembygdsföreningar, skall befrias från reklamskatt om de utger periodiska publikationer och i dem har intagit annonser. Skattefrihet föreligger för sammanslutningar med syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål. För hembygdsföreningar och andra kulturella sammanslutningar gäller alltså skatteplikt. Vi i folkpartiet tycker i likhet med motionären att den här olikheten i skattehänseende är omotiverad. Med tanke på det nyttiga arbete och de berömvärda insatser som hembygdsföreningarna gör, tycker vi att starka skäl talar för skattefrihet även för dessa. 125 Herr talman! Med det jag har sagt här vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som bär mitt namn.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 45 om vissa punktskatter behandlas bl.a. några centermotioner som föranlett reservationer från centerns representanter i utskottet. Jag skall med några ord beröra dessa reservationer. I reservation 2 berörs den s.k. gödselskatten, en skatt på näringsämnen som är nödvändiga för att växterna skall kunna ge någon avkastning. Avgiften har inte haft någon betydelse från miljösynpunkt, vilket var avsikten då den infördes 1984. I en problemfylld tid för svenskt jordbruk tvingas den enskilde jordbrukaren till att driva sitt företag så, att han får en rimlig avkastning och hans produkter håller hög kvalitet. Samtidigt som staten tar en skatt på näringsämnen och därmed fördyrar produktionen, ropar bagerierna på ett vete med högre proteinhalt. Alla som har någon inblick i livsmedelsproduktionen vet att ett ökat tillskott av kväve höjer proteinhalten i vetet. Därmed uppnås en högre kvalitet. Utskottet saknar motivering för sitt avslagsyrkande. Någon anledning att ompröva sitt ställningstagande föreligger inte — detta är den enda motivering skatteutskottets majoritet har att anföra för sitt ställningstagande. Herr talman! En skatt på produktionsmedlen, tillsammans med en ytterligare skatt ovanpå denna, nämligen momsen, gör att en allt högre del av konsumentens inköpspris på livsmedel går i skatt till staten samtidigt som jordbrukaren får bära kritiken för höga livsmedelspriser. Jordbrukarens andel av livsmedlets pris i konsumentledet är lägre än statens andel, alltså den andel staten tar genom skatt. Vi i centern anser att detta är orimligt, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3. I reservation 5 tas en annan lika orimlig och orättvis skatt på en jordbruksprodukt upp. Mjölk som är smaksatt med choklad, kaffe eller te är inte skattebelagd. Om mjölken däremot är smaksatt med frukttillsats skall den belastas med skatt. Några tekniska svårigheter att i lagtexten undanta berörda drycker föreligger inte. Att mjölk smaksatt med frukttillsats inte undantagits från början är förmodligen ett misstag — kanhända var den typen av smaktillsats inte aktuell vid den tidpunkten. Det är beklagligt att det skall vara så svårt att rätta till ett misstag. Nu som tidigare anför utskottsmajoriteten att det skulle föreligga praktiska problem att ändra på principen för dryckesbeskattningen. Jag tycker i stället det är generande för riksdagen att hänföra mjölk smaksatt med frukttillsats till drycker som beskattas enligt reglerna för dryckesbeskattning. Jag får närmast den uppfattningen att utskottsmajoriteten, nu som tidigare, skäms litet grand för sitt ställningstagande och till sist skriver att man förutsätter att regeringen fortlöpande prövar om de nuvarande reglerna inverkar negativt på konkurrensen och vid behov lägger fram förslag till ändringar som kan vara påkallade. Varför vara så rädd för att ta ställning? — Den frågan ställer jag till utskottsmajoritetens företrädare. En så här liten enkel sak borde utskottet självt ha kunnat avgöra utan att begära att regeringen skall följa upp frågan och pröva vad som har skett. En rimlig åtgärd är att snarast avveckla denna skatt, och det är också detta som centern yrkar i reservation 5. I reservation 6 berörs frågan om skatt på miljöfarliga råvaror. Enligt reservanternas uppfattning fungerar inte systemet med avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen på ett tillfredsställande sätt. Enligt vår uppfattning borde denna pålaga ändras till en skatt på miljöfarliga råvaror eller ämnen som ingår i slutprodukten. Fördelen med en sådan skatt är att den kan bidra till att pressa tillbaka användningen av giftiga och farliga ämnen till förmån för miljövänliga alternativ, samtidigt som den statliga miljövården kan tillföras resurser för ökad rådgivning och miljötillsyn och göra det på ett betydligt mera tillfredsställande sätt. Herr talman! På grundval av vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5 och 6.

Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu behandlar är föranlett av ett antal motioner om olika punktskatter som inlämnats under den allmänna motionstiden. Skatteutskottets behandling av dessa motioner har resulterat i sex reservationer, och samtliga har avgivits av de borgerliga ledamöterna i utskottet. I reservation nr 1 yrkar moderaterna tillsammans med folkpartiet på en genomgång av punktskatter, syftande till att avveckla dem som framstår som mindre motiverade. Som sådana anses den särskilda varuskatten på konfektyr och kosmetika. Även om skatten på 50 26 av priset vid försäljning till detaljhandeln av puder, nagellack och parfymer och 5 kr. per kilogram för choklad och konfektyr kan anses vara hög, finns det säkerligen angelägnare områden där kostnaderna för konsumenterna borde nedbringas. Utskottsmajoriteten har inte funnit det rimligt, med tanke på det statsfinansiella läget, att avveckla denna lyxskatt, som i dagsläget inbringar statskassan ca 1 miljard kronor per år i inkomster. Således yrkas avslag på denna reservation. Så sent som strax före jul i fjol beslutade riksdagen på förslag av regeringen att förenkla kassettskatten på flera punkter. Vid det tillfället hade riksdagen även att ta ställning till en reservation om en avveckling av kassettskatten. Utskottsmajoriteten fann dock att de kulturpolitiska skälen talade för att skatten skulle bibehållas. Under de fem månader som gått sedan riksdagen senast behandlade denna fråga har inget nytt framkommit som skulle föranleda en ändring av detta ställningstagande, varför jag yrkar avslag på denna reservation. I reservation nr 3 yrkar moderaterna och centern att den avgift på gödselmedel som infördes för två år sedan skall avvecklas. Helt nyligen beslutade riksdagen på förslag av jordbruksutskottet att avslå ett antal motioner med likartad innebörd. Med de medel som inflyter genom denna avgift finansieras olika åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem Jag yrkar med detta avslag på denna reservation. I reservation nr 4 yrkar folkpartiet att riksdagen bör anmoda regeringen att lägga fram förslag om att hembygdsföreningar och liknande kulturföreningar får skattebefrielse i likhet med andra ideella organisationer. Jag vill hänvisa till utskottets betänkande, av vilket framgår att reklamskatt i regel återbetalas på en skattepliktig annonsomsättning om högst 6 milj.kr. när det är fråga om kulturella föreningars periodiska publikationer. Om annonsomsättningen understiger 60 000 kr. uppkommer över huvud taget ingen redovisningsskyldighet. En sådan anmodan som folkpartiet föreslår är därför enligt utskottsmajoritetens uppfattning ej nödvändig, varför jag yrkar avslag även på den reservationen. I reservation nr 5 yrkas att skatten på bl.a. smaksatt mjölk avskaffas. Samma fråga behandlades i fjol och, om jag inte missminner mig, även året innan. Vi har från utskottsmajoritetens sida funnit att några nya hållbara argument över huvud taget inte tillkommit sedan dess, som skulle påverka vårt ställningstagande. Jag yrkar avslag på den reservationen. Slutligen till den sjätte och sista reservationen, där centerpartiet vill få till stånd en utredning om en skatt på miljöfarliga råvaror. Enligt utskottsmajoriteten är den ordning som nu gäller med avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen vida bättre än de allmänna, diffusa riktlinjerna i den motion som ligger till grund för reservationen. Mot bakgrund av det yrkar jag avslag även på den reservationen och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Det är inte bara puder och smink som är föremål för beskattning genom den s.k. lyxskatten utan också t.ex. deodoranter som man väl använder dagligen. Det kallar jag inte för lyx. Som jag sade i mitt inledningsanförande är vi moderater emot en styrning i form av punktskatt. Vi har, som Kjell Johansson också nämnde, en indirekt skatt i form av mervärdeskatt, och att föra in ytterligare indirekta skatter inom varuområdet och även inom tjänsteområdet innebär större risker för att konkurrenssnedvridning uppstår. När det gäller kassettskatten uttalade vår talesman i den debatt vi förde strax före jul att kulturpolitiska skäl inte kunde anföras såsom avgörande för att införa en sådan skatt och därmed en ökad byråkrati. Vi anser fortfarande att den skatten bör avskaffas — i likhet med vad riksskatteverket och även andra remissinstanser, såsom t.ex. generaltullstyrelsen, har hävdat.
Herr talman! Bruno Poromaa använde ordet lyxskatt om den särskilda varuskatten. Jag noterade detta. Jag tycker ändå att det är litet väl hårt att tala om lyx om föräldrar köper en chokladbit till sina barn. Ett faktum är att choklad är ganska dyrt, och det är just barnen som äter mycket choklad, så det vore faktiskt en hjälp för barnfamiljerna att avveckla den skatten. Dessutom drabbar skatten, som jag påpekade i mitt huvudanförande, mycket orättvist. Den drabbar faktiskt dem som har svårast att skaffa exempelvis en videoapparat. Den drabbar dem hårdast, och den drabbar också barnfamiljer, som jag nyss sade. Efter att ha hört utskottets talesman Bruno Poromaa kan jag konstatera att de tidningsuppgifter som förekom för en tid sedan om att man på finansdepartementet kunde tänka sig att på sikt avskaffa den särskilda varuskatten på konfektyrer och kosmetika tydligen var felaktiga. Jag kan bara beklaga denna inställning hos socialdemokraterna.
Herr talman! När det gäller frågan om gödselskatten anför utskottets talesman att det är av miljöpolitiska skäl man har denna. Det är ganska intressant att man påpekar detta här. Utan tvivel var det för att hämma användningen av dessa näringsämnen som den infördes. Jag måste säga att detta närmast är att införa en rundgång av pengar. Anser Bruno Poromaa att det är riktigt att man först tar ut en skatt och sedan lägger ytterligare en skatt på denna och på det sättet fördyrar livsmedlen, samtidigt som man framför kritik mot att livsmedelspriserna är för höga? Bruno Poromaa anser att det inte har tillkommit några nya sakliga argument när det gäller frågan om smaksatt mjölk sedan den förra gången behandlades. När denna fråga har behandlats i riksdagen har jag aldrig hört några sakliga argument för att ha denna skatt. Därför är det väl fel att säga att inga nya argument har kommit fram. Det är riktigare att säga att det inte finns några sakliga argument för att ha kvar den. I så fall borde vi kunna vara överens, för så är det enligt min uppfattning. Bruno Poromaa säger vidare att administrationen av skatten på miljöfarliga råvaror har fungerat tillfredsställande. Av dem som har studerat denna fråga är det nog rätt få som kan skriva under på detta. En person kan av någon anledning bli föremål för ett besök av myndigheterna. Trots att undersökningen visat att allt är perfekt, blir han ändå ålagd att betala kostnaderna för detta besök. Jag tycker att ytterst få kan anse att detta är tillfredsställande. Om man tog ut skatten på det som man vill minska, dvs. bruket av miljöfarliga råvaror, hade man i varje fall kunnat komma närmare målet att begränsa användningen av dessa ämnen. Jag är därför förvånad över den negativa syn som utskottets talesman har när det gäller att försöka minska användningen av miljöfarliga råvaror.
Herr talman! Om det vore så väl att den särskilda varuskatten bara gällde deodoranter, Karl-Gösta Svenson. Men man talar ju om mycket annat, som parfym etc. Som jag tidigare sade inbringar dessa skatter ungefär en miljard i intäkter till statskassan. Hur skulle Karl-Gösta Svenson ersätta den miljard som skatten på dessa lyxkonsumtionsvaror ger? Också när vi senast behandlade frågan om videoskatten — det var den 18 december om jag inte missminner mig — sade man bl.a. från Filminstitutet klart och entydigt att de kulturpolitiska perspektiven var så viktiga att denna skatt måste behållas och att inkomsterna bör överföras till kulturområdet. Det är säkerligen många sköna miljoner som kommer kulturen till del tack vare videoskatten. Som också Kjell Johansson tog upp utgör skatten trots allt en liten del av kostnaderna för ett videoband. Jag tror att man inte behöver springa och hyra ett videoband många gånger för att ha slängt ut lika mycket pengar som den del som skatten utgör av priset på ett band. Motivet för att införa avgifter på konstgödselmedel var ju att användningen skulle minskas. Jag hoppas och tror att vi så småningom — när detta system har verkat en tid — kan minska användningen av handelsgödsel. De medel som inflyter till statskassan går ju i stor utsträckning till forskning för att möjliggöra en minskad användning. När det gäller skatten på den smaksatta mjölken skulle jag vilja rekommendera Stig Josefson att ta kontakt med tullverket och riksskatteverket och höra efter vad de tycker om den ordning som i dag gäller. I fråga om skatten på miljöfarliga råvaror tycker jag att Stig Josefson skulle försöka övertyga sina borgerliga vänner om denna skatts bibehållande. De är ju motståndare till sådana här punktskatter. Jag tror att reservationen i fråga har tillkommit mera av lojalitet mot motionären.
Herr talman! I sin första replik bagatelliserade Bruno Poromaa skatten på reklam för hembygdsföreningarna. Men motionen har faktiskt tillkommit efter hemställan från dem. De skulle väl knappast ha gjort en sådan hemställan om den var betydelselös. Man behöver inte springa i väg och hyra videoband många gånger förrän man har slängt bort 600 kr., säger Bruno Poromaa, och det är kanske sant. Men jag tror att vi talar om skilda grupper av konsumenter. Många ungdomar har skaffat video, och de ser på band, som kanske inte är av den kvalitet som de borde vara. Men videon är faktiskt också ett mycket bra instrument för utbildning och annat. Därför bör man underlätta för barnfamiljer att skaffa sig en video och inte straffbeskatta den. Den här styrningen, att det skall utgå skatt på video men inte på stereo, vill vi inte acceptera. Bruno Poromaa sade slutligen att Stig Josefson hade svårt att övertyga sina borgerliga kolleger om att det bör införas avgifter på miljöfarliga råvaror. Vii folkpartiet är intresserade av tanken därpå, men som vi också har anmält i ett särskilt yttrande anser vi att regeringen bör undersöka den saken. Vi utgår också från att den kommer att göra det. Ett problem är att alla råvaror inte är miljöfarliga, men när de blandas ihop i en viss komposition kan de bli förskräckligt giftiga. Det är en komplikation när det gäller att belägga dessa råvaror med skatt. Vår åsikt är alltså att regeringen bör undersöka denna sak, eftersom nuvarande ordning inte heller är helt tillfredsställande.
Herr talman! I frågan om gödselskatten skall vi inte bortse från vad all sakkunskap säger, nämligen att man för att få fram en vara av hög kvalitet måste tillgodose växtens behov av näringsämnen. Det är vad vi strävar efter. Jordbrukarna kastar inte heller ut näringsämnen utan att veta vad växterna behöver. Det pågår en omfattande försöksverksamhet och ett forskningsarbete på detta område. För att få fram en kvalitetsvara måste alltså växten tillföras näringsämnen. Jag behöver inte fråga myndigheterna vad de tycker om dryckesskatten. Den som har den minsta vilja att se till verkligheten inser att det är orimligt att tillämpa dryckesskatten på mjölk, som är smaksatt med någon frukttillsats. Vad är det för skillnad om mjölken är smaksatt med kaffe, te, choklad eller någon frukttillsats? Det vore intressant att få svar på den frågan. Vad så gäller de miljöfarliga råvarorna anser vi att man skall gå till botten med problemet och försöka minska deras antal. Beträffande vårt intresse av punktskatter har vi inte uttalat om vi är för eller emot sådana. Vi har accepterat en del punktskatter, vilket också framgår av betänkandet.
Herr talman! Jag tror att Kjell Johansson överdriver detta med reklamskatten på annonsomsättningen för de kulturella organisationerna. Han har inte kunnat visa ett enda konkret exempel på att det är ett problem. Det skulle vara intressant att få ett sådant exempel. Utskottet har i betänkandet i detalj redogjort för de regler som gäller, och jag tror att de flesta organisationer inryms i dem. Jag är sedan helt övertygad om att den avgift som lades på handelsgödsel kommer att verka som en stimulans till att minska användningen av sådan gödsel. Dessutom kan man då finansiera forskningen om hur användningen av handelsgödsel skall kunna minskas. Handelsgödslingen är nämligen också ett miljöproblem av stora mått.
Herr talman! Men, Bruno Poromaa, eftersom man har den här skattefriheten för sammanslutningar som verkar religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller för försvarsfrämjande ändamål, är den väl inte ekonomiskt betydelselös. Då vore ju det naturliga att avskaffa bestämmelsen för allihop i stället. Vi tycker faktiskt att den har betydelse, och det tyder också de uppgifter på som vi har fått. Därför tycker vi att skattefriheten skall gälla för alla föreningar med likartade ändamål och likartat arbete.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla har nummer 26. I betänkandet säger utskottet att det finns ett välutbyggt trygghetsnät för patientskador. Det finns emellertid maskor i det trygghetsnätet, vilket med rätta har påtalats i en fempartimotion med Siri Häggmark som första namn. I motionen, som har nummer Ju724, konstateras att den patientförsäkring som infördes 1975 ingalunda har motsvarat alla förväntningar. Man påpekar i motionen att bl.a. försäkringsvillkoren är förknippade med en treårig preskriptionstid. Anspråk som framställs efter tre år, då alltså denna tid har utgått. prövas inte. I en del fall kan misstanke uppkomma att en skada eller — Prot. 1985/86:141 ett lyte har sin grund i en felbehandling. Det sker ofta så sent att 14 maj 1986 försäkringsersättning inte kan påräknas. Då återstår för vederbörande möjligheten att begära skadestånd. För många kan det innebära en ekonomisk belastning, för man måste ofta ha juridiskt biträde till hjälp för att hävda sin rätt. Då finns rättshjälpen att tillgå. Men, som det skrivs i motionen, praktiskt taget alltid avslår rättshjälpsnämnderna ansökan om rättshjälp med hänvisning till vad man betecknar som ”ej befogat intresse” enligt 8 § första stycket rättshjälpslagen. Inte heller hemförsäkringen träder in i dessa fall. Motionärerna hävdar därför med all rätt att patienternas rättsliga skydd måste förbättras och rättshjälpslagen ändras så, att det framgår att rättshjälp i felbehandlingsärenden kan beviljas utan särskilda skäl, om patientförsäkringen inte prövar fallet eller har prövat fallet när särskilda omständigheter föreligger. Utskottet har i sitt betänkande gjort medgivanden om det berättigade i kraven i motionen, men hävdar att motionärerna redan är väl tillgodosedda. Vi moderater i utskottet begär däremot i reservation 2 att regeringen föranstaltar om en utvärdering av gällande regler.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 Utskottets betänkande handlar också om rätten till offentlig försvarare med anledning av en moderatoch en folkpartimotion. Enligt rättegångsbalken 21 kap. 3 § har den som är anhållen eller häktad eller misstänkt för ett brott för vilket icke är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader ovillkorlig rätt till offentlig försvarare, om han begär det.

Dessa regler innebär en skärpning mot tidigare gällande bestämmelser. Enligt vår uppfattning kan denna skärpning leda till att rättssäkerhetsintressena skadas. Utskottet framhåller också i betänkandet att den som har ett verkligt behov av offentlig försvarare i brottmål skall vara tillförsäkrad denna förmån. En annan ordning kan inte godtas i ett rättssamhälle, säger utskottet. Utskottet är också kritiskt mot den ojämnhet i rättstillämpningen som förefinns. Därför är en utvärdering av de nya reglerna befogad, och en sådan pågår också genom domstolsverkets försorg. Vi anser emellertid att ett förslag till lagstiftning brådskar och snarast bör föreläggas riksdagen. Även om en utvärdering pågår, är det nämligen redan känt att de nya reglerna var en miss och mera handlade om ekonomi än om omsorg om rättssäkerheten.

I fråga om dem som dömdes till fängelsestraff ökade andelen utan offentlig försvarare från 25 96 till ca 34 26. En undersökning har alltså redan gett besked om att situationen är otillfredsställande, och jag yrkar därför bifall till reservation 3. Med anledning av dessa yrkanden måste man naturligtvis också anslå medel för att den nämnda liberaliseringen skall kunna ske. Vi har uppskattat de ökade kostnaderna till 5 milj.kr., varför vi anser att anslaget bör uppräknas med detta belopp. Jag yrkar därmed bifall till reservation 4.

Herr talman! Det är i ett rättssamhälle självklart att alla människor, oberoende av börd, inkomst och förmögenhet, skall ha lika möjlighet att kunna ta till vara sina rättsliga intressen. Det är därför vi har rättshjälp. Men det är också självklart att staten inte genom rättshjälp kan medverka i alla de sammanhang där enskilda människor kommer i kontakt med eller behöver hjälp av rättsvårdande myndigheter. Det är en mycket grannlaga uppgift att finna den avvägning som garanterar rättssäkerheten och samtidigt inte medför oacceptabla kostnader för staten. Rättshjälpskommittén har avgivit två betänkanden, ett 1984 och ett 1985. I sitt huvudbetänkande om den allmänna rättshjälpen föreslår kommittén stora förändringar inom hela rättshjälpssystemet. Då vi vet att man inom justitiedepartementet nu överväger dessa frågor, avstår vi inom folkpartiet i år från konkreta yrkanden utom på en punkt, nämligen rättshjälp till asylsökande. På den punkten är vi otåligare än utskottsmajoriteten, som visserligen finner frågan ha ”hög angelägenhetsgrad” men som nöjer sig med att avvakta vad regeringen kan komma att föreslå i frågan. Nu har asylsökande rätt till kostnadsfri hjälp i alla beslutsinstanser utom i en. Det är vid det första förhöret vid gränsen hos polisen, när de asylsökande just kommit till vårt land, när de många gånger är rädda och nervösa och finner språket svårt eller obegripligt. Just i den situationen saknar de rätt till biträde av en jurist. Av utskottets betänkande framgår att antalet asylsökande i vårt land år 1985 uppgick till omkring 14 500. Av dessa direktavvisades av polisen efter ett första förhör 2 900 människor. Vi vet att när jurister kommit i kontakt med asylärenden i vilka polisen redan fattat beslut om direktavvisning har resultatet ofta blivit ett annat, nämligen uppehållstillstånd. Vår slutsats blir att med ett juridiskt biträde närvarande från första stund skulle rättssäkerheten bli en helt annan och den nuvarande rättsosäkerheten till stor del undanröjas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 av Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga. Till justitieutskottets betänkande finns också fogat ett särskilt yttrande om offentlig försvarare, undertecknat av bl.a. just Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga. Vi i folkpartiet har avstått från att reservera oss i frågan, även om det är mycket allvarligt att allt fler människor sedan lagändringen 1984 döms till fängelsestraff utan att offentlig försvarare har förordnats. Klart otillfredsställande är också att försvarsförordnandena skiftar så avsevärt mellan olika delar av landet. Men då vi vet att domstolsverket håller på med en utvärdering av de nya reglerna begär vi inte nu en omedelbar lagändring.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande handlar om anslag till rättshjälp, rättshjälpsnämnderna, allmänna advokatbyråer, vissa domstolskostnader, bl.a. ersättning av allmänna medel till vittnen, målsägande, tolkar m.fl. samt diverse kostnader för rättsväsendet, bl.a. kostnader för statens rättegångar och vigselförrättare. Det rör sig om förslagsanslag på något över 300 milj.kr., som innefattar vissa utgiftsökningar. Om allt detta är utskottet enigt, med undantag för moderaterna, som yrkar att rättshjälpsanslaget såvitt avser offentliga försvarare höjs med 5 milj.kr. utöver det av utskottet tillstyrkta regeringsförslaget. I reservation 2 kräver moderaterna att det utan tidsutdräkt framläggs förslag till lagstiftning beträffande förordnande av offentliga försvarare. I reservation 4 antas det att detta leder till ökade kostnader för staten, vilka moderaterna, som Sven Munke framhållit, uppskattar till 5 milj.kr. Hur bestämmelserna närmare skall utformas anger inte moderaterna. Detta bör enligt deras mening övervägas inom regeringskansliet. Justitiedepartementet har uppmärksammat den här frågan alltsedan i höstas. Den 23 oktober förra året besvarade justitieministern en av mig väckt interpellation där jag redovisade påtagliga brister i förutsättningarna för och tillämpningen av reglerna om förordnande av offentlig försvarare. Den 23 januari i år uppdrog regeringen åt domstolsverket att göra en utvärdering av reformen om offentlig försvarare. Uppdraget skall inom kort redovisas för regeringen, senast den 1 oktober i år. I sak synes numera inga skiljaktigheter föreligga. Utskottets uppfattning är att den misstänktes rätt till offentlig försvarare är ett mycket viktigt rättssäkerhetsintresse. Den som har ett verkligt behov av offentlig försvarare i brottmål skall också vara tillförsäkrad denna förmån. En annan ordning kan inte godtas i ett rättssamhälle. Antalet försvararförordnanden har minskat efter lagändringarna. Nedgången varierar avsevärt mellan olika delar av landet. Denna ojämnhet är mycket otillfredsställande. Det särskilda yttrande som utskottets ordförande m.fl. gjort i ärendet och som Lars Sundin har redogjort för uppfattar jag mer som en markering av vad utskottet har anfört. Folkpartiet och socialdemokraterna är överens om att en utvärdering som domstolsverket är i färd med att utföra bör avvaktas, innan en lagändring kan göras. På grund av vad jag nu har anfört yrkar jag avslag på de moderata reservationerna 3 och 4. När det gäller folkpartiets reservation om rättshjälp åt asylsökande har Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga agerat på ett annat sätt. I reservationen låtsas de inte om att asylutredningen om någon månad skall framlägga sitt förslag om bl.a. juridiskt biträde för asylsökande. Här talar man inte om att utredningen bör avvaktas, innan man begär lagändring. Lars Sundin talade i dag om att man inte har tålamod. Här agerar folkpartiet på likartat sätt som moderaterna gör beträffande ärendet om offentlig försvarare. Skillnaden är bara den att folkpartiet inte yrkar på någon höjning av rättshjälpsanslaget. Men moderaterna har ju bättre råd och kan föreslå 5 milj.kr. med hänsyn till att andra nedskärningar som partiet begärt i stor utsträckning inte har bifallits. I sak föreligger det emellertid inte så stora skillnader mellan utskottsmajoriteten och folkpartireservanterna. Juridiskt biträde vid gränsen åt asylsökande är en fråga av hög angelägenhetsgrad. De som anländer till Sverige i syfte att söka asyl har naturligtvis ofta svårt att hävda sina intressen. Bristande kunskaper om det svenska regelsystemet och språket bidrar till detta. Situationen för den asylsökande är i sig oroande och verkar i samma riktning. De svårigheter som uppenbarligen föreligger har tidigare uppmärksammats i riksdagen. Riksdagen tillstyrkte för två år sedan inte bara förslaget om en asylutredning utan förutsatte också att frågan om advokatberedskap för dessa ärenden kunde komma att aktualiseras av asylutredaren. Asylutredaren kommer att framlägga förslag som förbättrar rättssäkerheten i samband med asylprövningen vid gränserna. Detta överensstämmer också med de direktiv som invandrarministern gav. Utskottet anser att resultatet av det pågående utredningsarbetet och regeringens åtgärder med anledning därav på sedvanligt sätt bör avvaktas. Med tanke på att utskottet framhållit att frågan har hög angelägenhetsgrad utgår jag ifrån att regeringen efter framlagd utredning och sedvanlig remissomgång m.m. snarast framlägger förslag till erforderlig lagstiftning. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Björn Körlof m.fl. moderater har reserverat sig beträffande rättshjälp till felbehandlad patient. I reservationen påstås att rättshjälp praktiskt taget aldrig — nästan aldrig, sade Sven Munke i dag — beviljas för mål som avser ersättning för skador som åsamkats inom hälsooch sjukvården. Detta påstående är inte riktigt. Det vinner inte stöd i de förfrågningar som gjorts i samband med att ärendet behandlats i utskottet. Reservanterna vill kartlägga — i dag säger Sven Munke ”utvärdera” — om brister i tillämpningen förekommer. Det bör ankomma på regeringen att föranstalta om denna kartläggning liksom att skyndsamt lägga fram förslag om ändring av rättshjälpslagen, om kartläggningen ger anledning därtill. Det är angeläget att patienter som drabbats av behandlingsskador inom hälsooch sjukvården får kompensation för dessa. Inom patientförsäkringen har patienten ett relativt gott skydd. Men vissa skadefall ersätts inte genom försäkringen. Patienten är då hänvisad till att söka ersättning t.ex. genom att framställa anspråk på skadestånd. Om inte uppgörelse i godo kan träffas kan ersättningstalan föras vid domstol. Behov av biträde enligt rättshjälpslagen torde då i och för sig kunna föreligga, men om ersättningskravet tidigare har prövats i sak enligt villkoren för patientförsäkring och avslagits, torde risken för att också ansökan om rättshjälp avslås vara större än om någon sådan saklig prövning inte hade skett tidigare. Om så blir fallet, sker avslaget på den grunden att sökanden saknar, som det står i lagen, befogat intresse att få saken prövad. En stor försiktighet vid användningen av denna avslagsgrund är förordad både i förarbetena till rättshjälpslagen och genom rättspraxis. Syftet med bestämmelsen om att befogat intresse saknas att få saken prövad är att förhindra missbruk av rättshjälpen i uppenbara fall. En sådan bestämmelse kan knappast avvaras helt ens i patientskadeärenden. Det gäller naturligtvis att se till att rättshjälpslagens bestämmelser tillämpas på ett riktigt sätt. Jag vill också erinra om att det finns möjligheter till överklagning mot felaktiga beslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag konstaterar att Hans Göran Franck gömde den mera känsliga reservationen om rättshjälp till felbehandlad patient till slutet av sitt anförande. Jag förstår att frågan kan vara litet ömtålig, eftersom den tagits upp i en fempartimotion. Samtliga partier här i riksdagen har alltså skrivit under denna motion, och det kan kanske vara litet svårt för Hans Göran Franck att förklara sin inställning för den partikamrat som står bakom motionen. Hans Göran Franck påstår att syftet med bestämmelsen är att man vill förhindra missbruk av rättshjälpen. Men en hel del av kostnaderna, Hans Göran Franck, åvilar patienten i sådana här fall — även om den sökande får ersättning för rättshjälp får han det kanske inte till hundra procent. Det är i sig en broms för att man inte i onödan skall försöka driva mål där utgången är nästan klar. Jag tycker därför att det syfte med bestämmelsen som Hans Göran Franck hänvisade till var ett dåligt försvar för den. Vi har bara begärt i vår reservation att man skall utvärdera en del mål för att se hur det verkligen har gått till, och om det visar sig att det förekommit brister i tillämpningen, då bör man träda in. Man kan inte vifta bort det. Det är ofta hårt drabbade människor som har svårt att själva föra sin talan, som måste tänka på ekonomiska ting osv. Det var den reservationen som kom sist. Jag vill när det gäller rättshjälpen också ta upp ett annat spörsmål, som vi något har utvecklat i reservation 3 och naturligtvis delvis också i reservation 4, som är en följdreservation. För relativt kort tid sedan kunde man i TV, i Jan Guillous program Magasinet, se rättegångar, där det visserligen var konstruerade mål mot personer som hade begått någon brottslig gärning, men där det var en riktig domstol, riktig åklagare och en riktig försvarsadvokat. Där kunde man se skillnaden — sanktionerna blev helt olika. Den som hade en advokat vid sin sida klarade sig mycket bra. Jag vill inte hänvisa vare sig till pressen eller till andra media, men det var belysande i sammanhanget att det var sådana personer som hade råd att skaffa en advokat som klarade sig bäst, medan den som inte hade råd att skaffa en försvarsadvokat och inte fick rättshjälp stod sig slätt.
Herr talman! Det är naturligtvis en principiell markering vi i folkpartiet har gjort, när vi nöjt oss med en enda reservation till detta betänkande. Vi har ställt upp till förmån för de allra sämst ställda flyktingarna, de asylsökande. Det är naturligtvis ingen hemlighet för oss, Hans Göran Franck, att direktavvisningarna vid gränsen har kommit att utnyttjas i långt högre grad än vad som avsågs när lagen en gång skrevs. Nu har direktavvisningarna fått sådana proportioner att tillämpningen av lagen måste ifrågasättas. Nog måste väl advokaten Hans Göran Franck bli oroad, när han läser om ärenden där polisen fattat beslut om direktavvisning men där resultatet, sedan den asylsökande fått hjälp av en jurist, blivit ett annat, nämligen uppehållstillstånd. Det måste ju vara oroande. Att vi har en annan inställning till rättshjälp åt asylsökande än när det gäller den allmänna rättshjälpen i stort beror på att man i det förra fallet inte har kommit så långt. När det gäller den allmänna rättshjälpen vet vi att man i justitiedepartementet nu håller på att överväga frågan. När det gäller rättshjälp åt asylsökande är bollen, om man kan uttrycka det så, fortfarande hos asylkommittén, och den lär inte bli färdig med sitt arbete under det närmaste halvåret i varje fall.
Herr talman! Det är riktigt som Sven Munke säger att det rör sig om en motion från företrädare för fem olika partier. I den motionen begärs förslag till ändring av rättshjälpslagen i syfte att stärka felbehandlade patienters rättssäkerhet. Sven Munke talade om utvärdering, och det har talats om kartläggning. Det har varit en obestämdhet i ståndpunkterna, vilket väl tyder på att inte ens herr Munke är säker på hur han skall förfara. Det viktigaste är ju egentligen att det inte har framkommit någon belysning av att det föreligger ett behov av det som begärs i de yrkanden av olika slag som Sven Munke kommer med. Sven Munke hade ju själv tillfälle att lyssna till de förfrågningar som gjordes i samband med att ärendet behandlades. Sedan säger Sven Munke att om det visar sig att det föreligger ett behov, då vill han ha ändringar. Det är väl bättre att Sven Munke återkommer i detta ärende när han med belysande exempel kan ange på vilket sätt som bestämmelserna brister. Det är helt klart att Lars Sundin och jag i sak är ense. Vi är också överens om att nuvarande situation är oroande. Det är föreskrivet att asylutredningen skall lägga fram sitt förslag under första halvåret. Jag har hos utredaren Hans Mattsson förhört mig om när han är klar med sin utredning. Han räknar med att utredningen skall kunna offentliggöras inom någon månad eller så. Det är en mycket kort tid. Det rör sig alltså inte om den långa tid som Lars Sundin angav. Innan vi konkret anger hur de behövliga förändringarna skall utformas är det viktigt att vi har fått utredningens förslag. Hur lagstiftningen skall ändras har inte heller Lars Sundin eller folkpartiet preciserat. Det finns en motion i vilken man något har redovisat hur förändringarna skall utformas, men det har inte gjorts från folkpartiets sida.
Herr talman! Hans Göran Franck ironiserade litet över att vi i reservationen har använt beteckningen kartläggning, medan jag i mitt anförande har använt beteckningen utvärdering. Det är ingenting att kiva om. Orden behöver väl ungefär detsamma språkligt sett, så det är inget att hänga upp sig på. Det väsentliga är att vi reservanter vill göra något, vilket inte majoriteten vill.
Herr talman! Nej, Hans Göran Franck, jag sade inte att det skulle dröja en mycket lång tid innan asylutredningen lägger fram sitt förslag, men jag betvivlar att det kommer under första halvåret. Jag har också gjort diverse förfrågningar med anledning av att det i betänkandet står att utredningen kommer att avge sitt förslag under första halvåret. Jag tror inte att utredningsbetänkandet blir färdigtryckt och publicerat under första halvåret. Ni vet inte hur ni vill ha det, säger Hans Göran Franck. Något vet vi ändå hur vi i fortsättningen vill ha det. Jag tror t.ex. att det finns starka skäl för att från polisen till invandrarverket flytta över besluten om direktavvisning och låta polisen bara verkställa invandrarverkets beslut. Men i väntan på en sådan ändring borde vi i alla fall kunna vara överens om följande: Så länge polisen har också en dömande uppgift bör de asylsökande ha rätt till juridisk hjälp.
Herr talman! Av allt att döma kommer asylutredningen, Lars Sundin, att lägga fram sitt förslag tidigare än vad undersökningen beträffande offentlig försvarare kommer att göra. I frågan om offentlig försvarare intar folkpartiet den korrekta ståndpunkten att man bör avvakta undersökningen. Men i asylutredningsfrågan är man så otålig att man inte kan avvakta, trots att det i alla fall inom kort kommer att läggas fram ett förslag. När det gäller vad Sven Munke vill i detta sammanhang stannar det nu vid att han vill ha en utvärdering. Men Sven Munke har inte kunnat klargöra att det för närvarande verkligen finns ett behov av att göra en utvärdering i denna fråga.
Herr talman! De fem representanterna, en för varje parti, har inte skrivit motionen utan tungt vägande skäl. Det har förekommit beskrivningar av sådana fall som reservationen gäller, även om jag inte här kan redogöra för något exakt fall. Det vi begär är bara att man skall göra en utvärdering — Hans Göran Franck hängde upp sig på att jag inte begärde en ”kartläggning”, men av speciella skäl vill jag inte använda det ordet. Det är väl inte så märkvärdigt. Det visar i alla fall en vilja. Motionen är undertecknad av representanter för fem riksdagspartier. De är väl inte helt ute och reser. Det kan jag inte tänka mig. Motionen har tillkommit därför att det finns skäl för den.

Herr talman! Det är inte ofta som enskilda motioner ger upphov till ett så omfattande betänkande som det justitieutskottet har skrivit i fråga om rättskipningens organisation.

Låt mig därför också redan inledningsvis, i min egenskap av utskottsordförande, nämna att jag tycker att det har varit naturligt, i talarstolen skulle jag t.o.m. kunna säga självklart, att utskottet i fråga om domstolsorganisationen i stort har arbetat i en strävan att nå enighet i principiella avseenden. Jag brukar försöka att i talarstolen så långt som möjligt undvika att läsa upp långa citat ur betänkandetexten.

De skiljaktigheter som föreligger må beklagas; i sammanhanget är de att betrakta som detaljer, om än viktiga sådana.” Så till de skilda frågor som debatten gäller. Jag kan bara beklaga att tiden inte medger att jag här, på det sätt som det framgår av betänkandet, kan ge en historik och översikt över det svenska domstolsväsendet. Jag räknar heller inte med att det här betänkandet kan bli någon större bestseller än något annat utskottsbetänkande från riksdagen. Men den här gången beklagar jag detta faktum och vill åtminstone försöka göra reklam för den översikt över det svenska domstolsväsendet som finns i betänkandet. Var och en som kommer i kontakt med svensk rättskipning — och vem gör inte det på ett eller annat sätt — skulle ha nytta av den propedeutiska kurs som finns på tio sidor i betänkandet.

Det nuvarande systemet verkar vid första åsynen vara alldeles för krångligt.

På den punkten är vi eniga i vårt ”domslut”, även om motionären kommit fram till slutet på andra domskäl. Däremot råder alltså inte enighet när det gäller specialdomstolarna. Ifrån folkpartiets sida har vi i flera år motionerat om att mål från hyresnämnd och bostadsdomstol skall överföras till allmän domstol. Liknande krav har framställts från moderaterna som dessutom uttryckligen har begärt en översyn av systemet med partssammansatta domstolar och andra specialdomstolar. Tanken på en översyn får starkt stöd av många av de remissinstanser som yttrat sig om centermotionen, vilket framgick av kommittémotionen. Nu säger den socialdemokratiska majoriteten, att rättegångsutredningen i sitt fortsatta arbete kommer att ta upp frågan om ett överförande av hyresprocessen till allmän domstol. Det åberopas också attt.ex. ekodomstolarna nyligen införts. Men, herr talman, från reservanternas sida vill vi att hyresprocessen skall överföras till de allmänna domstolarna. Detta behöver inte övervägas ytterligare, och vi har för en kort tid sedan röstat emot ekodomstolarna. Visserligen är vi inte så konservativa som regeringspartiet, som inte vill ändra på någonting, men vi ändrar för den skull själva inte uppfattning inom ett år. Vi vet alltså hur vi vill ha det i de nämnda exemplen. I fråga om vissa andra domstolar är vi inte lika bestämda i vår uppfattning, men vi är öppna för en debatt om föroch nackdelar med vissa specialdomstolar. Vi tycker också, att när man har framför sig den genomgång av skilda domstolar och deras olika uppgifter som utskottet i saklighetens intresse har gjort, då måste man ställa sig frågan: Ger det verkligen en större garanti för den enskilde medborgarens rättssäkerhet och möjlighet att hävda sina intressen att hon, alltefter tvistens natur, hänvisas till olika specialdomstolar? Vi tycker att frågan är värd både att ställas och att utredas. Svaret får vi vänta på. Därtill kommer, som en av remissinstanserna så nogsamt påpekat, att utvecklingen med ett stort antal specialdomstolar har skett utan att man vid något tillfälle tagit ställning till de övergripande principer som bör styra domstolsorganisationen. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan under punkt 1, men avslag på hemställan i punkt 2 och i stället bifall till reservation nr 2 som är undertecknad av representanter för folkpartiet och moderaterna.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar har, som justitieutskottets ordförande nyss sade, sin grund i främst den motion som väckts av Gunilla André förra året med begäran om en genomgripande principiell översyn av hela rättskipningens organisation med bl.a. syftet enligt motionen att helt integrera förvaltningsdomstolarna med de allmänna domstolarna. Motionen har varit föremål för en omfattande remiss och de remissvar som kommer från skilda delar av rättsväsendet är mycket kvalificerade. Det har uppenbarligen lagts ned ett betydande arbete inom remissinstanserna på att ge utskottet ett både sakligt och välgrundat underlag för dess bedömning. Ytterligare ett antal motioner har sedan dess väckts som berör olika frågor vad gäller organisationen av rättskipningen men också instansordning och domsluts överklagbarhet. Som Karin Ahrland var inne på, har motionerna och remissomgången lett till en omfattande och, som jag uppfattar det, inte bara orolig men också kvalificerad debatt i rättsväsendet om de principer som skall vara styrande för denna organisations utveckling. Utskottet har lagt ner både tid och omsorg på behandlingen av alla dessa frågor, och ingenting är naturligare än just det. Samtliga i betänkandet behandlade frågor rör grundläggande och ytterst betydelsefulla frågor för rättssamhället. Jag vill personligen tillfoga att beredningen av detta ärende har varit både stimulerande och lärorik. Jag deltar gärna i och stöder justitieutskottets ordförande i hennes strävan att marknadsföra detta betänkande. Herr talman! Vilka grundläggande krav kan ställas på rättskipningens organisation? Jag skall försöka att kortfattat skissera några sådana krav. Organisationsformen måste naturligtvis säkerställa domstolarnas oväld, oavhängighet och frihet att döma under lagarna. Den måste vidare så långt möjligt åstadkomma en rimlig balans — det är en svår balans att upprätthålla — mellan kraven på formellt och materiellt riktiga domar och domslut men också en viss snabbhet i processen, så att enskilda inte behöver vänta alltför länge på att få sin rätt. Den rättssökande allmänheten är betjänt av geografisk närhet till domstolarna, i varje fall i första instans, och att hänvändelse till rätt domstol underlättas av enhetlighet och tydlighet vad gäller vilka mål och ärenden som hör till olika domstolar. Domar måste vidare kunna överklagas från lägre till högre instans i ett system som för de enskilda medborgarna är överskådligt och klart i sina strukturer. Det finns också ett behov av att låta principer både för process och för domstolsorganisation verka under relativt lång tid och inte utsätta dem för tvära och omfattande förändringar. Det senare kan leda till oförutsebarhet och inkonsekvens i rättskipningen, och det skadar på lång sikt både rättssäkerheten och allmänhetens förtroende för domstolarna. Sett mot den allmänna bakgrund som jag har försökt skissera finns det stora och enligt min mening betryggande fördelar med grunddragen i den nuvarande rättskipningsorganisationens uppbyggnad. Utskottet har inte heller velat förorda en stor integrering av de olika domstolarna till en enda organisation. Eftersom utskottet är enigt på denna punkt skall jag inte fördjupa mig i en argumentering om detta. Det finns också mot den bakgrund som jag skisserade en del påtagliga nackdelar och faror med vissa inslag i nuvarande organisation av rättskipningen — nackdelar och faror som enligt min mening blivit mer uttalade under en följd av år. En sådan är den för icke-experter synnerligen krångliga gränsdragningen mellan mål och ärenden som skall avgöras och överklagas inom förvaltningen och sådana som skall gå till de allmänna förvaltningsdomstolarna resp. de allmänna domstolarna. Här finns ett starkt behov av att så långt möjligt få klara och enhetliga principer för fördelningen av måloch ärendegrupper — detta är inte minst viktigt för de enskilda medborgarna. På denna punkt har majoriteten i utskottet stannat för att låta sakernas ordning i stort sett bestå, medan vi reservanter förordar en översyn i syfte att åstadkomma renare linjer i målfördelningen. Herr talman! Det mest uppenbara och mest oroväckande inslaget i nuvarande system är emellertid framväxten av ett ökande antal specialdomstolar. En sådan framväxt skapar splittring och svåröverskådlighet och kan leda till inkonsekvens i rättslivet. Snarlika frågor kan bedömas olika i specialdomstolar och allmänna domstolar. Den allvarligaste effekten kan bli olikhet inför lagen och rättsosäkerhet för enskilda. Men också inom rättsväsendet ökar svårigheterna att hålla ordning och reda på olika typer av avgöranden, att få en följbar prejudikatbildning, och då uppstår också svårigheter i en fortlöpande juridisk doktrinutveckling, som bör vara av hög kvalitet. Ett annat minst lika oroväckande inslag i specialdomstolarna är att de i många fall är partssammansatta, dvs. i domstolen finns ledamöter utsedda av intresseorganisationer. Det kan med fog ifrågasättas om sådana domstolar uppfyller de krav på oavhängighet och opartiskhet som stipuleras i Europakonventionen. Ännu mer accentuerat betänkliga blir effekterna av dessa domstolars utslag om de, vilket är förhållandet i en del fall, inte kan överklagas till högre rätt. Moderaterna och folkpartiet har i en reservation därför stannat för bedömningen, i likhet med de olika partimotioner som väckts av våra partier i frågan, att hyresnämnderna och bostadsdomstolen omedelbart bör avskaffas och att dessa mål förs över till allmän domstol. Vi anser vidare att man bör överväga att avskaffa ytterligare ett antal specialdomstolar — vilka får prövas närmare — och överföra målen till allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol om det visar sig vara lämpligare. Detta bör enligt vår mening göras till föremål för en utredning. När det gäller tre specialdomstolar — arbetsdomstolen, vattendomstolarna och sjörättsdomstolarna — föreslås dock ingen organisatorisk förändring. Däremot talar starka skäl för att dessa och vissa andra kvarvarande specialdomstolars utslag skall kunna överklagas till hovrätt och högsta domstolen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 i justitieutskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Om vi inte har en utstakad väg är det svårt att hålla kursen. Risken är stor att vi hamnar på en plats dit vi inte önskade komma. Därför är det viktigt att också vi i riksdagen emellanåt lyfter våra blickar bortom den mängd delbeslut vi måste fatta och söker komma fram till den mera långsiktiga målsättningen. Delbesluten måste leda fram till den helhet som vi eftersträvar. Under allmänna motionstiden förra året avlämnades från centerpartiet en motion i vilken vi begärde en principiell översyn av domstolsorganisationen. Hur rättskipningen skall vara anordnad är nämligen en fråga av stor principiell och praktisk betydelse för människorna. I motionen pekade vi på den uppsplittring av domstolsväsendet som skett under senare år. Ett stort antal specialdomstolar och domstolsliknande organ harlett till att systemet blivit svåröverskådligt och krångligt, inte bara för den enskilde utan också för dem som verkar i systemet. Ledamöter i specialdomstolar kan till följd av specialiseringen komma att sakna den allmänna överblick över samhällsoch rättsutvecklingen som är en viktig förutsättning för rättskipningen. Slutsatsen i vår motion var att en allmän översyn av domstolsorganisationen bör komma till stånd. En sådan översyn bör omfatta möjligheterna till ökad samordning av domstolsresurser och till minskad specialisering. Samtidigt bör undersökas vilket behov av specialistkompetens som föreligger i olika mål och hur detta behov skall tillgodoses. Översynen bör också inriktas på att klargöra vilka typer av mål som kräver lokal förankring och medverkan av lekmän i en starkt decentraliserad organisation. Möjligheterna till en mer lokal förankring av dömandet än den nuvarande bör särskilt undersökas. Utskottet har låtit remissbehandla motionen, och 15 remissinstanser har inkommit med synpunkter. En sammanställning av dessa finns intagen i utskottsbetänkandet. Under remisstiden har såväl Sveriges domareförbund som domstolsverket anordnat konferenser som behandlat motionsspörsmålet. Det har varit värdefullt med denna noggranna genomlysning liksom med den utförliga recitdel som finns i utskottsbetänkandet. När det gäller remissinstansernas syn på situationen inom domstolsväsendet vill jag här citera vad försäkringsöverdomstolen inledningsvis sagt i sitt yttrande: ”Domstolen kan i allt väsentligt instämma i motionärernas beskrivning av de nackdelar som det nuvarande domstolsväsendet uppvisar. Tillskapandet av allmänna förvaltningsdomstolar vid sidan av de allmänna domstolarna liksom tillkomsten av ett antal specialdomstolar på olika områden har gjort den nuvarande domstolsorganisationen svåröverskådlig. Till detta kommer att frågor av betydelse för rättskipningen handläggs i ett stort antal domstolsliknande organ utan anknytning till domstolsväsendet. Denna utveckling har skett utan att man vid något tillfälle tagit ställning till de övergripande principer som bör styra domstolsorganisationen. Praktiska synpunkter, ofta avgränsade till en smal sektor av rättskipningen, har fått vara bestämmande för hur rättskipningen skall utformas på det området. Den ena lösningen har fogats till den andra utan att man beaktat hur de olika lösningarna förhåller sig till varandra. Vi har därför i dag ett ur organisatorisk synpunkt starkt splittrat domstolsväsende mot vilket anmärkningar kan riktas såväl av principiella och rationella skäl som ur effektivitetssynpunkt. Samtidigt som olika domstolar parallellt eller efter varandra prövar frågor av närliggande natur rörande samma person — vilket innebär ett dåligt utnyttjande av resurserna — kan en enskild rättssökande bli vilsekommen i floran av olika rättsinstanser och riskera rättsförluster eller i vart fall ökade kostnader för att hävda sin rätt. Försäkringsöverdomstolen tillstyrker därför motionärernas förslag om en principiell översyn av domstolsorganisationen.” Beträffande remissinstansernas inställning till frågan om behovet av en sådan utredning som vi föreslog i vår motion har svaren givit ett klart utslag. I frågan om en översyn med inriktning på ett sammanförande av de allmänna domstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna har remissutfallet varit negativt. En övervägande majoritet av remissinstanserna tar mer eller mindre bestämt avstånd från tanken. När det gäller frågan om en översyn i riktning mot att nedbringa antalet speciella domstolar och liknande organ är remissopinionen över lag positiv. Tanken på en översyn av målfördelningen mellan allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol får också stöd av några remissinstanser. Denna utslagsgivande remissopinion har lett oss i centerpartiet fram till att en översyn bör komma till stånd. Tyvärr har det inte gått att få enighet i denna fråga i utskottet, eftersom den socialdemokratiska majoriteten motsätter sig en sådan översyn. Vi har därför från centerpartiet i reservationer förklarat vår inställning. Vi anser exempelvis att när det gäller de rättskipande organens organisation och arbete är rättssäkerhetsaspekterna av särskild vikt. Däri ligger bl.a. att systemet inte får vara så svåröverskådligt och krångligt att den enskilde medborgaren redan därigenom riskerar rättsförluster. Vi anser att utgångspunkten för domstolsorganisationen bör vara att de allmänna domstolarna har en generell saklig kompetens, i vilken inskränkningar bör ske endast när det är oundgängligen nödvändigt. Med detta sammanhänger tanken att en domare bör ha så bred kunskap och överblick över hela det juridiska fältet som möjligt. Rättskipningens kvalitet beror främst av domarnas kompetens. Att domarna har hög kompetens är av stor betydelse för att den hittillsvarande höga standarden i dömandet och rättsvården i övrigt skall behållas. Det är av vital betydelse inte bara för de enskilda medborgarna som kommer i kontakt med rättsväsendet utan också för statsverksamheten i stort. En annan huvudprincip som vi anser vara viktig är att rättskipningen skall vara lokalt förankrad och ske under medverkan av ortens lekmän. En stark lokal förankring bidrar bl.a. till att dömandet kommer närmare människorna och kan ske under hänsynstagande till lokala förhållanden. Vi anser att det står klart att den nuvarande organisationen av rättskipningen i alla dess delar inte i tillräcklig grad fyller de grundläggande krav som vi anser bör ställas. Mot bakgrund av vad som framkommit under remissbehandlingen finner vi emellertid att det inte bör ske en översyn, som syftar till en sammanföring av allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. Remissinstanserna har däremot förordat att en översyn kommer till stånd i syfte att minska antalet specialdomstolar och domstolsliknande organ. Detta bör enligt vår mening också ske, eftersom det står fullt klart att den nuvarande organisationen inte uppfyller de grundläggande krav som kan ställas. Av särskild betydelse är de olägenheter som uppstår genom att uppgifter har förts över från de allmänna domstolarna till specialdomstolar eller till andra organ med rättskipande uppgifter, eller som uppstått genom att nya uppgifter lagts på sådana specialdomstolar eller organ i stället för att läggas på allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Detta har lett till en splittrad bild och till gränsdragningsoch tillämpningsproblem med risk för rättsförluster. Att vissa delfrågor för närvarande är föremål för överväganden bör enligt vår mening inte hindra att en mer genomgripande översyn kommer till stånd i frågan. Sammanfattningsvis anser vi således att en översyn bör komma till stånd. Vid denna bör bl.a. kunna beaktas att det behov av specialkunskaper som ofta har åberopats som skäl för att inrätta särskilda domstolar eller organ kan tillgodoses på annat sätt. I den mån allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol skulle behöva tillföras ytterligare sakkunskap kan det ske genom exempelvis expertmedverkan i domstolens sammansättning eller genom sakkunnigbevisning. I översynsarbetet kan det också vara naturligt att uppmärksamma frågan om en mer ändamålsenlig fördelning av målgrupper mellan allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Översynen bör också kunna beröra ett par andra nära anslutande frågor. Rättskipningens kvalitet beror, som tidigare framhållits, främst på domarnas kompetens. Det finns ett nära samband mellan domarkarriärens utformning och domstolsstrukturen. Det finns därför, som vi ser det, också skäl som talar för att frågorna om domarkarriär, domarrekrytering, meritvärdering för domaryrket och domarutbildning beaktas under översynsarbetet. Så några kommentarer till Karin Ahrlands och Björn Körlofs tidigare anföranden. Karin Ahrland hävdade att vår motion hade förorsakat debatt. Det skulle med andra ord ha varit negativt. Hon sade också att det har oroat domarna. Jag delar inte Karin Ahrlands bedömning härvidlag. Jag tycker det är viktigt att vi i olika sammanhang, inte minst i detta, verkligen har en levande debatt. Det är bara på det sättet som vi kan få en bättre organisation att fungera. Björn Körlof sade att vi hade haft till syfte att helt integrera de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det är ett påstående som har gjorts tidigare i den här debatten. Jag vill bara i all stillhet påpeka att vi i motionen har talat om att det kan vara en tänkbar lösning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 i justitieutskottets betänkande 28.

Herr talman! Jag är liberal. Om man är liberal, är man mycket debattglad. 14 maj 1986 Man är alltid beredd att ställa frågor och göra det noga. Jag tror att Gunilla André skall ta och läsa protokollet i morgon. Jag sade att motionen har förorsakat en i och för sig nyttig debatt, om än stundom något oroande, i våra domstolar. Det är en helt annan sak. På den punkten, Gunilla André, är vi fullständigt överens. Litet grand förvånad är jag kanske över att Gunilla André också ibland har varit litet oroad över att motionen har förorsakat en sådan debatt.
Herr talman! Jag vill bara svara Gunilla André att hennes motion ändå innehåller en ganska omfattande argumentering för de möjliga fördelar som ligger i en total sammanslagning av allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Jag har uppfattat motionen så att den också syftade till en sådan sammanslagning, men om Gunilla André vill ha det till att det är en av flera tänkbara lösningar, så viker jag mig gärna för det och tackar för tillrättaläggandet.
Herr talman! Jag har inte varit oroad, Karin Ahrland, för den debatt som har förekommit i den här frågan. Jag konstaterar nu att både Karin Ahrland och jag är glada för att debatten har kunnat föras på det sätt som har skett.

Herr talman! Justitieutskottet tar avstånd från tanken på en vittgående organisationsöversyn som syftar till att sammanföra de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Jag konstaterar att Gunilla André här har slagit till en viss reträtt. Utskottet avvisar också en översyn som syftar till att antalet specialdomstolar skall nedbringas. Det pågår redan utredningar och överväganden som berör frågor vilka behandlas i väckta motioner. Rättegångsutredningen kommer exempelvis att ta upp frågan om överförande av hyresprocessen till allmän domstol. Vi vet inte vad utredningens ställningstagande blir, men utgången är inte alls så given som Karin Ahrland gav uttryck för, nämligen att det skall vara på det viset utan att man behöver avvakta ens en utredning i saken. Jag vill nämna att för någon vecka sedan hörde jag i en utredning på vad företrädare för Fastighetsägareförbundet, Hyresgästernas riksförbund, SA BO m.fl. intressenter på hyresmarknaden sade. De ville för sin del inte att man skulle avskaffa systemet med bl.a. hyresnämnder. Så den här frågan behöver verkligen utredas innan man tar ståndpunkt, Karin Ahrland. I andra fall är ämnet, som jag nämnde, för närvarande föremål för överväganden, exempelvis i fråga om fastighetsdomstolarna, mellankommunala skatterätten och rättegången i tryckfrihetsmål. | Moderaterna är de mest ivriga att kritisera och klandra specialdomstolar — sådana som de ogillar, får jag väl tillägga. För en kort tid sedan behandlade vi | här i kammaren det föråldrade systemet för krigsrätter. Moderaterna 147 ensamma ville behålla denna kvarleva, denna specialdomstol som präglas av en inkvisitorisk syn på dömandet. Inte heller brydde man sig om att dessa specialdomstolar uppfyllde mycket låga krav på rättssäkerhet och självständighet. När moderaterna i reservation 2 ansluter sig till ett yrkande om översyn i syfte att nedbringa antalet speciella domstolar och organ, är det därför knappast fråga om ett principiellt intresse utan fastmera fråga om att bevaka att man får de domstolar avskaffade som man ogillar och att man får behålla dem som man gillar. Dess bättre synes vi vara eniga om att det inte gäller att avskaffa sådana i vårt domstolsväsende väl förankrade specialdomstolar som arbetsdomstolen, vattendomstolarna och sjörättsdomstolarna. Men det finns skäl att erinra om att moderaterna fortfarande torde vilja begränsa arbetsdomstolens verksamhetsområde. Skulle de få bestämma i frågan, kanske den här stolta deklarationen inte blev så mycket värd. Nära nog alla i det här ärendet aktualiserade frågor har antingen nyligen bedömts av statsmakterna eller är under övervägande. Det finns därför inte tillräckliga skäl för riksdagen att för närvarande initiera någon mer allmän och principiell översyn av systemet med rättskipning i speciella domstolar eller organ. Detta bör inte hindra att man, då frågor av det här slaget kommer upp till bedömning i fortsättningen, noga överväger behovet och lämpligheten av en särreglering. Av särskild betydelse är då att beakta intresset av att vidmakthålla en bred kunskap och en allmän överblick över hela det juridiska fältet hos dem som är verksamma inom det ordinära domstolssystemet. Det är av stor vikt att den hitintills höga standarden i dömandet och rättsvården i övrigt behålls. Detta har vital betydelse inte bara för de enskilda medborgarna utan också för statsverksamheten i stort. Arbetsläget inom de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna är sedan flera år ansträngt. Att i ett sådant läge initiera en omfattande organisationsöversyn är inte alldeles tillrådligt. Det är inte otroligt att det skulle skapa en osäkerhet och oro inom domstolarna som kunde försämra rekryteringen och därmed också standarden i dömandet och rättsvården. Det finns emellertid andra, mera konstruktiva förslag och idéer som det är anledning att något beröra. Vi är inte alls så konservativa som Karin Ahrland säger, utan vi vill behålla det som är bra och förnya och förbättra där det behövs. I det fortsatta reformarbetet bör man sträva efter att utjämna sådana olikheter mellan processordningarna i de båda slagen av domstolar som inte är rationellt motiverade och i övrigt verka för en önskvärd cirkulation av domare mellan domstolarna. Vissa av de speciella domstolar som finns för särskilda rättsområden tillhör inte domstolsverkets ansvarsområde. Möjligheten att göra rationaliseringsvinster genom en mera sammanhållen administrativ förvaltning av den offentliga rättskipningen är en sak som kan vara värd att överväga i ett lämpligt sammanhang. En sådan ordning skulle också kunna underlätta en önskvärd cirkulation av domare mellan olika domstolar. En annan fråga som förtjänar att uppmärksammas i det fortsatta reformarbetet är att inom de allmänna domstolarnas ram kunna erbjuda ett attraktivt skiljeförfarande eller annat system som skulle kunna medföra att handlägg Prot. 1985/86:141 ningen av viktiga rättsområden, främst inom civilrätten, skulle kunna 14 maj 1986 återföras till de allmänna domstolarna. Denna fråga har också aktualiserats, enligt uppgift, i rättegångsutredningens arbete. Justitieutskottets ordförande har både här och i ett särskilt yttrande tagit fasta på att utskottet enhälligt tar avstånd från tanken på en bred organisationsöversyn, syftande till sammanförande av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Handläggningen och diskussionen i utskottet ledde till detta samförstånd, vilket får ses som ett framsteg, eftersom det här är fråga om ett mycket viktigt ämne. Vid en internationell jämförelse uppfyller vår rättskipning högt ställda krav på opartiskhet och självständighet, på rättssäkerhet och effektivitet. Det är resultatet av ett långvarigt, successivt och omsorgsfullt reformarbete. Den nuvarande ordningen är ändå modern, i vissa ganska stora delar av sent datum. Förvisso kan mycket ännu göras för att ytterligare stärka rättssäkerheten och rättstryggheten, koncentrationen och snabbheten i handläggningen, men det är inte påkallat att eftersträva några drastiska förändringar i detta system, utan det gäller att fortsätta reformarbetet på den inslagna vägen. Det gäller att ständigt eftersträva att stärka den folkliga förankringen och förståelsen för rättskipningen. Herr talman! Med hänvisning till det jag här framfört yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! Jag konstaterar att någon samlad bedömning av effekterna i stort för domstolsorganisationen av det nuvarande systemet med specialdomstolar och domstolsliknande organ hittills inte gjorts. Jag kan också konstatera att allt fler specialdomstolar har kommit till sedan rättegångsbalkens tillkomst. De allmänna domstolarna har tydligen inte varit något lockande alternativ. Allt vi kan konstatera är att det sker en successiv utarmning av de allmänna domstolarna. Om vi blickar framåt kan vi också konstatera att olika utredningar har lagt fram förslag som leder till att den här tendensen tycks fortsätta. Min fråga till Hans Göran Franck är: Hyser inte socialdemokraterna någon oro för den här utvecklingen, som man ser framför sig? För riskerna ökar självfallet för exempelvis olikartad rättstillämpning med ett stort antal dömande instanser. Jag skall ta ett exempel. När skadeståndsfrågorna kan prövas i högsta domstolen, i marknadsdomstolen, i arbetsdomstolen och i bostadsdomstolen i högsta instans, finns det självfallet risk för prejudikat som pekar åt olika håll. Anser då socialdemokraterna att det här är ett bra system, att det inte är något som skapar vilsenhet hos människorna och kanske t.o.m. skapar vilsenhet hos både domare och advokater?
Herr talman! På en punkt skall jag börja med att hålla med Hans Göran Franck. Självfallet är vi eniga om att vår rättskipning vid en internationell jämförelse uppfyller högt ställda krav — där är vi fullständigt eniga. 149 Men sedan sade Hans Göran Franck att han ville att man skulle ”fortsätta reformarbetet på den inslagna vägen” — jag tror jag citerar direkt. Då vill jag återigen hänvisa till mitt citat från försäkringsöverdomstolen, som säger att utvecklingen ”har skett utan att man vid något tillfälle tagit ställning till de övergripande principer som bör styra domstolsorganisationen”. Den inslagna vägen är alltså något av ett hoppande på många tuvor, ett slingrande eller vilket vackert bildspråk man än vill använda. Klar och rak är den i varje fall inte. Herr talman! När jag gick hit hade jag tänkt fråga Hans Göran Franck om han vet hur många specialdomstolar vi har. De är bl.a. uppräknade i vårt betänkande. Men nu förstår jag att Hans Göran Franck måste veta det, för han sade att han inte vill vara med om en översyn som syftar till att nedbringa antalet specialdomstolar. Det verkar på mig som om antalet domstolar skulle vara speciellt heligt för Hans Göran Franck. Så kan det väl inte vara — det måste väl ändå vara typerna av domstolar som är huvudsaken? Om vi sedan har 10 eller 15 sorter kan inte i och för sig ha något intresse. Hans Göran Franck sade också att det finns företrädare för hyresgästföreningar och för fastighetsägare — det är ju roligt att höra honom tala om fastighetsägare — som inte vill ha någon förändring när det gäller hyresprocessen. Jag tror att jag skulle kunna skaka fram lika många som vill ha det, men det är egentligen inte det som är intressant när jag talar i Sveriges riksdag, utan vad folkpartiet vill — det är det jag talar för här. För övrigt kan jag tänka mig att det är mycket möjligt att vi om vi hade skickat motionen på remiss till ett antal specialdomstolar skulle ha fått litet annorlunda svar. Därmed kommer jag in på det sista av Hans Göran Francks uttalanden, som gjorde mig mycket undrande. Han vill inte ha en översyn därför att den skulle kunna skapa oro — sådan oro som vi har talat om förut — inom specialdomstolarna. Herr talman! Om man för det resonemanget, att man inte kan göra någon översyn när det gäller domstolar, ämbetsverk eller någonting annat som är anordnat av staten, är det lika bra att vi lägger ner all verksamhet här i riksdagen, för då kan vi aldrig genomföra några reformer!
Herr talman! Debatten mellan Hans Göran Franck och Karin Ahrland handlade om att socialdemokraterna bekänner sig till en betydande grad av konservatism. Egentligen borde jag inte blanda mig i den diskussionen, men jag kunde inte undvika att fästa mig vid att Hans Göran Franck sade: Vi vill behålla det som är bra och förändra det som är dåligt. Jag har för mig att det är ett näst intill klassiskt citat från Burkes Reflections on the Revolution in France. Hans Göran Franck sade också: inga drastiska förändringar. Karin Ahrland var också inne på att diskussionen gäller att det som är, det skall vara och inga förändringar skall äga rum. — Jag kunde inte underlåta att göra dessa reflexioner. Jag tror ändå vi är överens om att vårt domstolssystem i det väsentliga måste byggas upp kring de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det vi tvistar om är den framväxande floran av olika specialdomstolar, hur de är sammansatta och vilka måltyper de skall ha. Hans Göran Franck sade att moderaterna är mest ivriga att kritisera och klanka på specialdomstolarna. Det är ett uttryck som han får stå för själv. Jag — Prot. 1985/86:141 vill inte gärna säga att vi klankar på specialdomstolarna som sådana, för de 14 maj 1986 försöker naturligtvis inom sitt ansvarsområde göra det bästa möjliga av det som är dem ålagt. Men det väsentliga är vad som händer med rättskipningssystemet i stort när vi får många sådana olika domstolar och domstolsliknande organ. Vad händer med det som Gunilla André var inne på: jämnheten och säkerheten i rättsutvecklingen? Vi får ju predikat inom samma rättsområde som uppstår inom olika domstolsområden. Och vad händer med en sammanhållen kvalitetsmedveten utbildning av domarna, domarkåren och dem som arbetar inom rättssystemet? Det finns en fara i den här utvecklingen, och det är litet förvånande att socialdemokraterna inte alls vill erkänna risken av att gå för långt på den här vägen. Hans Göran Franck gjorde sig litet lustig över att vi hade motsatt oss avskaffandet av krigsrätterna förra veckan. Det påstås visserligen att närminnet med åren blir kort, men jag har ett mycket bestämt minne av att vår väsentliga argumentering kring krigsrätterna gällde att socialdemokraterna inte satte någonting i deras ställe när de avskaffade dem — de allmänna domstolarna fick inga resurser för att klara av den typen av mål och kunde inte klara av de krav på snabbhet och rörlighet som var starkt uttalade. Vi var i och för sig inte emot ett avskaffande av krigsrätterna, förutsatt att de allmänna domstolarna fick de resurser och den organisation som gjorde att de kunde klara av denna typ av mål under krigsförhållanden.
Herr talman! Jag skall inte föra någon debatt om krigsrätterna. Jag kan bara konstatera att när det gäller att göra någonting som det finns behov av motsätter vi oss inte att avskaffa dessa specialdomstolar som krigsrätterna var. Vi har en odogmatisk syn på frågan. Det som vi går emot här är att man har utgångspunkten att ett antal specialdomstolar skall avskaffas — utan att man gör några preciseringar av sina tankar i den delen. Det är ett faktum att det enda konkreta som sagts i den här frågan är det som Karin Ahrland nu talade om, att hon vill avskaffa bostadsdomstolen och hyresnämnderna. Det är ett klart besked. Men att som utgångspunkt ha någonting som på det sättet har syftet angivet från början är vi inte med på, och det har vi också klargjort i betänkandet. Däremot har vi sagt att det i fortsättningen gäller att noga överväga särreglerna på det här området, när det kommer upp frågor om dem. Vi har också ett antal utredningar och överväganden på gång om dessa frågor, där vi konkret kommer att ta ställning. Vi kommer att få ett rikhaltigt material. Det behövs inte någon mastodontutredning för att klara ut och överväga dessa frågor. Det finns det inte tillräcklig grund för. Om man tillgriper åtgärder som är för långtgående utan att ha tillräckligt att stå på, kan det skapa en viss oro. Det får man naturligtvis stå ut med, men jag vill ändå säga att domstolarna har befunnit sig i ett ganska kritiskt läge, och det är viktigt att slå vakt om rekryteringen till domstolarna och försöka bibehålla deras goda och höga standard. Det har skett en viss avgång som även vi oroar oss inför. 151 Detta är viktiga frågor. Domstolsväsendet över huvud taget är en viktig och central fråga för hela samhället. De frågorna måste därför naturligtvis behandlas på ett alldeles särskilt sätt, med tanke på både rättssäkerhet och rättstrygghet. Här är det också fråga om att kunna behålla en viss form av kontinuitet, som jag tror har varit viktig, samtidigt som vi har kunnat förändra successivt. Vi har alltså tagit fasta på både tradition och förnyelse.
Herr talman! Jag kan bara notera att det inte går att göra klart för Hans Göran Franck att vi inte är så där väldigt förtjusta i den där plottrigheten som han gör sig till tolk för — att man skall göra allting successivt. Vi har inte begärt en mastodontutredning, Hans Göran Franck, men vi har begärt en översyn, därför att vi tycker att man aldrig har satt sig ned och tänkt igenom hur man skall ha det med landets alla specialdomstolar. Sedan talas det mycket om att domstolarna befinner sig i ett kritiskt läge. Vi är ju, Hans Göran Franck, eniga om att vi inte skall slå samman de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det som vi villse över är specialdomstolarna. Det betyder ju tyvärr, att även om vi skulle komma fram till att vi kan avskaffa en eller annan specialdomstol, kommer inte tvisterna som dessa domstolar har att avgöra att försvinna på samma gång. Tvisterna måste avgöras, och de måste avgöras av jurister. Hans Göran Franck och jag får nog alltid något arbete någonstans.
Herr talman! Jag får väl erkänna att jag är litet besviken på Hans Göran Francks argumentation. Han tycks ju inte vilja föra någon debatt i sak, utan han kommer med svepande argument om att vi önskar en mastodontutredning. Jag frågade honom om inte socialdemokraterna känner någon oro för den utveckling som vi har kunnat konstatera, nämligen detta att det kommer till stånd allt fler specialdomstolar samtidigt som vi utarmar de allmänna domstolarna. Tyvärr har jag inte fått något svar på den frågan. Centerpartiet kommer att fortsätta arbetet med denna fråga, eftersom vi anser att domstolsorganisationen måste anpassas till utvecklingen i samhället. Härvidlag måste allmänhetens uppfattning väga tungt. I dag finns det alltför många typer av domstolar, vilket gör det svårt för människorna att orientera sig. Jag kan sluta med att uttrycka förhoppningen att socialdemokraterna nästa gång har tänkt igenom frågan litet bättre och därför kommit på bättre tankar.
Herr talman! Jag uppskattar Karin Ahrlands särskilda yttrande, som finns fogat till det här utskottsbetänkandet. Där framhålls, att skall man göra förändringar på detta område, är det angeläget att det sker i samförstånd. I stort sett råder det också samförstånd beträffande de viktiga frågorna på domstolsväsendets område. Det som Gunilla André ivrigt talade om har ju Karin Ahrland karakteriserat som detaljer, om än så viktiga. Gunilla André bör kanske tänka på vad som har sagts på den punkten. Jag har klargjort vår ståndpunkt i denna fråga, och utskottsbetänkandet beskriver vår syn på specialdomstolar. Någon allmän oro med anledning av läget känner vi inte, men vi har alltså framhållit att vi är beredda att avskaffa vissa specialdomstolar, t.ex. krigsrätterna, och vi kommer att pröva frågorna allteftersom utredningsförslagen läggs fram. Vi har också sagt att vi i fortsättningen skall vara noggranna när det gäller att bedöma frågor om särregleringar. Detta är vår ståndpunkt.

Herr talman! I proposition 116 föreslås en förändring av 4 kap. 3 § i lagen om offentlig anställning innebärande att skicklighet skall prioriteras i större utsträckning än andra sakliga grunder. Vi har i reservation till detta betänkande påpekat att det är en uppenbar fara att jämlikhets-, omplaceringsoch förtjänstintresset trängs tillbaka. Det handlar också vår motion 387 om. Det är till förmån för den som vi från vpk:s sida har reserverat oss. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vi behandlade frågan om nya principer för meritvärdering vid tillsättning av statligt reglerade tjänster under höstriksdagen 1985. Då rådde en bred uppslutning kring förslaget. Det fanns ingen avvikande mening. Inget nytt har heller framkommit sedan dess, men nu har vpk i reservation hävdat att det är en uppenbar fara för att jämlikhets-, omplaceringsoch förtjänstintresset trängs tillbaka. Det är naturligtvis riktigt att förtjänstdelen tonas ned i detta förslag. Men i övrigt har meriteringen breddats. Begreppet skicklighet har bredare innehåll. Med skicklighet avses nu inte enbart teoretisk utbildning, utan även praktisk utbildning samt erfarenhet från tidigare verksamhet. Lagtexten ger dessutom utrymme för beaktande av andra sakliga grunder än förtjänst och skicklighet. Det kan exempelvis gälla företrädesrätt vid återanställning. Det kan gälla vid omplaceringar, för att bereda arbetshandikappade sysselsättning och för att främja ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför vill jag, herr talman, sammanfattningsvis hävda att de nu vidtagna förändringarna tar hänsyn till fler faktorer än enbart förtjänst och Prot. 1985/86:141 skicklighet enligt den gamla modellen vid tillsättning av statliga tjänster. 14 maj 1986 Därför kan det knappast sägas att förslaget missgynnar jämlikhetsintresset. Det är fler människor som får möjlighet att söka de här tjänsterna nu, och det kan inte missgynna jämlikhetsintresset. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17 och avslag på reservationen.
Kammaren övergår nu till behandlingen av finansutskottets betänkande 24 och finansutskottets betänkande 28, som debatteras i ett sammanhang.